Herr talman! Jag väntade avsiktligt med att begära ordet för att se om någon i utskottet skulle ta ansvar för hela utskottets betänkande och inte enbart för de delar där det föreligger reservationer och där socialdemokraterna står för utskottsmajoritetens skrivning. Men det är tydligen ingen som tänker ta ansvaret för övriga skrivningar, ingen som mer ingående tänker förklara hur man ser på den ytterligt skärpta kontrollen av besökare, vilken vi från vpk går emot därför att vi anser att detta går långt utanför vad man kan acceptera i ett demokratiskt samhälle. Det är heller ingen som tänker förklara vad man måste veta mer för att kunna satsa på de s.k. narkotikafria avdelningarna. Justitieministern nämnde att hans mål är att det inte skall finnas någon narkotika på anstalterna. Det kan väl alla instämma i. Vpk anser att en satsning på flera narkotikafria anstalter skulle vara ett steg på den vägen. Det är heller ingen i utskottet som tänker svara på varför man inte vill tillsätta en parlamentarisk utredning. Man anser tydligen att det är riktigt att lämna över utvärderingsoch utredningsarbetet när det gäller narkotikaproblemet till tjänstemän och experter. Jag beklagar det, för jag tycker att det delvis visar att de som senast i måndags kväll i TV kritiserade politikerna för brist på intresse, faktiskt åtminstone delvis har rätt. Narkotikaproblemet anses ju av många i dag som ett av de största samhällsproblemen. Då kan man fråga sig varför det är överflödigt med en parlamentarisk utredning just på detta område. Är det möjligtvis därför att det är ett vpk-förslag? Det är det enda skäl som jag kan se. Jag beklagar att jag inte på något sätt blivit bemött på de punkter som jag har tagit upp.

Herr talman! I proposition 1981/82:153 föreslås bl.a. en ändring av regeln i brottsbalken i vad gäller villkorlig frigivning. Den ändring som föreslås innebär att den tid som minst skall avtjänas i kriminalvårdsanstalt innan sådan frigivning får äga rum avkortas från tre till två månader. Förslaget grundas på ett delbetänkande från fängelsestraffkommittén, vilket varit ute på remiss. Remissvaren hade emellertid inte inkommit när propositionen skrevs. Utskottet har inte heller haft tillgång till remissinstansernas synpunkter. Vi från moderata samlingspartiet har inte kunnat biträda förslaget i propositionen beträffande ändring i regeln om villkorlig frigivning. Till betänkandet är fogad en moderat reservation, och jag ber att få yrka bifall till denna. Jag vill också framföra en del synpunkter och motiv när det gäller vårt ställningstagande. Vi moderater anser att det är högst anmärkningsvärt att regeringen inte har avvaktat remissomgången i vad gäller fängelsestraffkommitténs betänkande. Om det gäller frågor av mindre vikt, kan man i och för sig lägga fram en proposition utan att avvakta remissvar, men i detta betänkande finns viktiga principiella ställningstaganden, som måste få behandlas i ett sammanhang. Jag vill också understryka att kommittén inte var enig. Den moderate representanten i kommittén har reserverat sig mot bl.a. det förslag som finns i propositionen. Frågan huruvida tiden för villkorlig frigivning skall sänkas från tre till två månader har stor principiell betydelse, och den får ökad aktualitet om man ställer frågan i samband med övriga förslag från kommitténs sida, t.ex. förslaget om en generell halvtidsfrigivning. Det är fel att, som görs i propositionen, bagatellisera denna fråga. Det är trots allt ca 1500 personer som påverkas av den nya regeln. Remissinstanserna, som fått meddelande om att regeringen tänkte föregripa remissarbetet på denna punkt, måste givetvis ha påverkats av detta förfarande och därmed upplevt det som meningslöst att över huvud taget yttra sig i denna del av ärendet. Vi kanske således inte får reda på vad remissinstanserna tycker i denna viktiga fråga — vi får väl avvakta och se. Den villkorliga frigivningen har varit föremål för debatt, inte bara i fängelsestraffkommittén, utan också i andra sammanhang. Jag vill hänvisa till BRÅ-rapporten Ett nytt påföljdssystem, som väckt stort intresse. Genom att man nu föregriper en helhetsbehandling av ärendet, försvåras en omfattande och vid samma tidpunkt genomgående analys och debatt beträffande den villkorliga frigivningens ställning i vårt rättssystem. Den villkorliga frigivningen var tidigare ämnad att vara ett bidragande och verkande instrument i återanpassningsoch frigivningsarbetet. Enligt nuvarande praxis är denna frigivning i mycket hög grad generellt tillämpad. Detta gäller inte minst vid kortare frihetsstraff. En ytterligare sänkning medför automatiskt att detta instruments generella prägel ytterligare förstärks. Är det då inte hög tid att fråga sig om inte hela påföljdssystemet skall ändras utifrån de frågeställningar som väckts i den allmänna debatten? Jag vill bl.a. hänvisa till vad riksåklagaren säger beträffande detta i den promemoria som han skickat till departementet med anledning av en förfrågan i ärendet: ”De av domstolarna utmätta straffen kommer att i sådan utsträckning och så regelmässigt avvika från den faktiska strafftiden att domstolarnas straffmätning kan komma att te sig både missvisande och meningslös. I det långa loppet kan en sådan utveckling undergräva allmänhetens förtroende för domstolarnas rättstillämpning. En alltför långt driven schablonisering av straffnedsättning vid villkorlig frigivning inrymmer också en risk för att domstolarna skärper sin straffmätningspraxis för att därmed möta de nyss berörda olägenheterna.” I en övergripande debatt om villkorlig frigivning måste man också ta med frågan om straffets preventiva verkan. Det rör sig dock om brott av allvarlig karaktär, t.ex. vållande till annans död, misshandel, våld mot tjänsteman — på den punkten vill jag hänvisa till den debatt som jag i förra veckan hade med justitieministern — , narkotikabrott, skattebrott och valutabrott. Frågan om straffmätning och villkorlig frigivning måste vara förankrad i det allmänna rättsmedvetandet, och jag tvivlar för min personliga del starkt på att föreliggande förslag har en sådan förankring. Förslaget innebär en genomgripande förändring i påföljdssystemet, och det minsta man måste kräva i samband med diskussioner om sådana förändringar är att frågan beretts på ett i lagstiftningssammanhang vedertaget sätt. Till detta kommer att det i propositionen inte har anförts några från rättslig eller kriminalpolitisk synpunkt bärande skäl till denna förändring. Att schablonmässigt hänvisa till att detta förslag med hänsyn till frihetsstraffens skadeverkningar ligger i linje med en övergripande kriminalpolitik räcker inte. Ett sådant resonemang kan ju drivas praktiskt taget hur långt som helst. Till sist, herr talman: Det verkar som om det ekonomiska läget och den hårda beläggningen på anstalterna har varit bärande skäl för brådskan när det gäller denna proposition. Jag vill med anledning av detta understryka att vi inte kan ha en konjunkturanpassad kriminalpolitik här i landet. Kravet på besparingar finns, och det finns också anledning att noggrant pröva olika åtgärder. Men att man förändrar viktiga kriminalpolitiska regler med anledning av vissa toppbeläggningar på anstalterna, det kan vi inte acceptera. Vi kan inte bygga upp ett rättssystem utifrån ett sådant tankesätt. Vi har från moderata samlingspartiet tidigare i ett par motioner till årets riksmöte påpekat just detta. Jag ber, herr talman, att med anledning av vad jag har anfört än en gång få yrka bifall till den moderata reservationen.

Herr talman! Justitieutskottet föreslår i detta betänkande att reglerna för villkorlig frigivning ändras så att minimitiden för verkställighet i anstalt minskas från tre månader till två månader. Bakgrunden är som bekant ett delbetänkande från fängelsestraffkommittén, som föreslår en mycket genomgripande förändring i tillämpningen av villkorlig frigivning varvid minskningen av minimitiden är en del. Fängelsestraffkommitténs betänkande är nu ute på remiss, och vi kan naturligtvis säga: Låt oss vänta tills vi får se vad remissinstanserna säger om förslaget i dess helhet. Men vi socialdemokrater i justitieutskottet har ändå ställt oss bakom detta förslag, av några skäl som jag vill redovisa här. För det första har vi den uppfattningen att fängelsestraffet inte är ägnat att medföra några positiva effekter över huvud taget för den intagne. Tvärtom medför det ofta direkta skadeverkningar. Detta har också sagts av många, bl.a. av departementschefen i direktiven till fängelsestraffkommittén. Därför anser vi att det är ett steg i rätt riktning att minimitiden för villkorlig frigivning förkortas. För det andra är det viktigt att eftersträva en rättsenhet i Norden. I det reformarbete som pågår i de nordiska länderna eftersträvas en minskning av minimitiden. Jag vill här referera vad som i SOU 1981:92 skrivs i en sammanfattning om nordiska straffrättskommitténs överväganden och förslag. Det står bl.a. följande: ”Det kan enligt kommitténs uppfattning varken med hänsyn till allmänpreventionen eller individualpreventionen anföras avgörande invändningar mot en sänkning av minimitiden vid verkställighet av frihetsstraff. Vare sig man upprätthåller huvudregeln om verkställighet av två tredjedelar av straffet eller inför en allmän halvtidsregel, anser kommittén att väsentliga betänkligheter inte är förknippade med att sänka minimitiden till två månader.” Dessa är de viktigaste skälen till att vi ställer oss bakom den här begränsade reformen. Det är ett litet steg, men det är ett steg i rätt riktning mot en fortgående humanisering av fängelsestraffsystemet. Denna reform medför andra positiva effekter, som har anförts i debatten. Men jag tycker att det vore olyckligt om allmänheten skulle bibringas den uppfattningen att viktiga kriminalpolitiska reformer genomförs med större brådska när de kan ge besparingar i statens kassa eller när de kan hjälpa till att lösa problem med en besvärlig beläggningssituation på våra kriminalvårdsanstalter. Jag anser att arbetet med att humanisera och förbättra kriminalvården, i syfte att minska fängelsestraffens skadeverkningar, alltid måste fortgå utan att man sneglar för mycket på bieffekter. Herr talman! Jag ber att med detta få yrka bifall till utskottets Nr 147

Herr talman! Detta betänkande är föranlett av ett utskottsinitiativ. Det föreligger alltså inte någon proposition eller motion som grund för betänkandet. I betänkandet föreslås att riksdagen årligen skall få en redovisning rörande användningen av telefonavlyssning. Vi från vpk har inget att invända emot detta. Tvärtom hälsar vi förslaget med tillfredsställelse. Anledningen till att jag begärt ordet är att jag vill ställa några frågor till utskottets talesman. Som alla vet har vi från vpk inte haft möjlighet att delta i utskottets behandling av ärendet. Jag vill gärna från utskottets sida få bekräftat att jag tolkat dess förslag på rätt sätt. T utskottets betänkande finns citerat vad som anförts i frågan dels av 1974 års utredning om telefonavlyssning, dels i proposition 1975/76:202. Utskottet redogör också för tvångsmedelskommitténs syn på frågan. Denna kommitté har — f. ö. enligt utskottet — inget att invända emot de båda nyss återgivna uttalandena, dvs. vad som anförts i frågan av utredningen om telefonavlyssning och i proposition 1975/76:202. Det är litet egendomligt, tycker jag, eftersom dessa båda uttalanden delvis är motsägelsefulla. Hur som helst så är det ju viktigast vad utskottet har att föreslå. Enligt utskottets betänkande skall riksdagens insyn i fråga om telefonavlyssning ske i form av en årlig redovisning i proposition eller skrivelse till riksdagen. Jag tolkar utskottets skrivning så, att man avvisar de tankegångar som fördes fram i proposition 202 från 1975/76 om att informationen borde lämnas till vederbörande riksdagsutskott.

Denna utredning ansåg att riksdagen skall ges en uppfattning om bl.a. antalet ärenden om telefonavlyssning, antalet meddelade tillstånd, vilka tillståndstider som förekommit samt i vilken mån telefonavlyssningen fyllt avsett ändamål. Också på denna punkt skulle jag vilja ha klargjort hur pass tvingande utskottets skrivning är. Den bilaga som är fogad till betänkandet uppfyller enligt min mening inte alls kravet på en fullödig redovisning till riksdagen. Man kan av bilagan enbart utläsa att antalet telefonavlyssningar ökar, och det i ungefär samma takt som antalet narkotikabeslag. Om det finns något samband däremellan framgår inte. Den viktiga upplysningen om i vilken mån telefonavlyssningen fyller avsett ändamål framgår inte alls. Det borde vara möjligt att, utan att äventyra någon sekretess, i statistikform ange i hur många fall telefonavlyssningen har inneburit något positivt när det gäller narkotikabekämpningen. Sådana uppgifter är ju nödvändiga för att vi som riksdagsledamöter skall kunna bedöma om detta för integriteten så känsliga instrument skall användas som led i narkotikabekämpningen. Jag hoppas alltså att bilagan till dagens betänkande inte är ett exempel på hur kommande redovisningar till riksdagen kommer att utformas. Den parlamentariska kontrollen blir ju i så fall ganska illusorisk. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! De frågor som Marie-Ann Johansson har ställt kommer Bertil Lidgard senare att svara på. Det allra största hotet mot vår personliga integritet är den grova narkotikabrottslighet som vi har. Förutom att knarket driver de beroende till en mänsklig förnedring utan like, ibland till prostitution och till att inte kunna ta vara på sig själv, så kränker knarkbrottsligheten integriteten också därför att den leder till ökad samhällskontroll. Det tar sig uttryck i utökad kroppsvisitering och kroppsbesiktning vid tullkontroller och vid anstaltsbesök. Det tar sig också uttryck i bestämmelserna om telefonavlyssning. Men vi måste tyvärr acceptera en ökad kontroll och därmed i och för sig också en ökad kränkning av den personliga integriteten. Däremot bör vi inte acceptera de mycket långtgående förslag som tvångsmedelskommittén har diskuterat. De skulle leda oss in i ett samhälle som är helt främmande för oss, till samma kontrollsamhälle som Sovjet och en del andra diktaturer. Därför var det mycket välkommet att regeringen nu sagt nej till att lägga fram förslag på basis av tvångsmedelskommitténs promemoria. Rätten till insyn i användningen av de tvångsmedel som ändå måste finnas är viktig, och eftersom 1969 års lag slutade gälla i och med att förutsättningarna för telefonavlyssning vid förundersökning av grova narkotikabrott osv. reglerade i de allmänna bestämmelserna i rättegångsbalken, lämnas inte längre redovisning på samma sätt som tidigare till riksdagen. Detta initiativ från utskottet har kommit till för att få en årlig redovisning till kammaren. Jag tycker det är ett mycket lovvärt initiativ som utskottet har tagit här, och jag tror att det är en viktig början till en ökad insyn i en nödvändig samhällskontroll. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Som Marie-Ann Johansson redan har påpekat — och Bonnie Bernström också för resten — är det ett så till vida litet ovanligt ärende vi behandlar just nu som det är ett initiativ från utskottet. De båda föregående talarna har redan talat om vad det rör sig om och förklarat varför vi har tagit upp denna fråga. Jag vill bara tillägga att utskottet under det senaste året vid olika tillfällen har haft anledning att fundera på integritetsfrågor. Vi har funnit det nödvändigt att diskussionen om enskilda människors förhållande till myndigheterna och den därmed sammanhängande diskussionen om integriteten alltid hålls levande — inte minst mot bakgrund av den utveckling på det tekniska området som vi har fått och som innebär att möjligheterna till integritetskränkningar nu är mycket större än tidigare. En minskad vaksamhet när det gäller integritetsfrågor kan leda till en avtrubbning i den allmänna uppfattningen att integritetskränkningar endast undantagsvis kan godtas i ett samhälle av den typ som vi vill ha. Vi från utskottets sida tycker att det är mycket angeläget att detta framhålls — jag skulle nästan vilja säga: så ofta som man har tillfälle till det. Sedan direkt till Marie-Ann Johanssons skickliga konstaterande. Det är alldeles riktigt att i fråga om de båda citaten om utredningen av telefonavlyssning resp. propositionen stöder vi oss på vad utredningen har sagt. Beträffande de uppgifter som utskottet anser att riksdagen skall få i sin hand, är det så utförliga uppgifter som möjligt. Det är de uppgifter som finns omtalade i utredningen och som Marie-Ann Johansson själv citerade. Naturligtvis kan vi inte, när vi från utskottet på detta sätt har tagit ett initiativ, alldeles noggrant räkna upp varje uppgift som skall förekomma, men vår uppfattning är att det skall vara så vida och omfattande uppgifter som det med hänsyn till enskilda människor, rikets säkerhet och annat är möjligt att ge.
Herr talman! Jag vill med detta konstatera att utskottets vilja är god, och det är vi nöjda med från vpk:s sida. Det gäller då bara att avvakta och se på de förslag och redovisningar som kommer — om de uppfyller de krav på information som vi har här i riksdagen. Än så länge är vi nöjda med det besked som vi har fått.

Herr talman! Den ekonomiska brottsligheten har ökat lavinartat och blivit till något av en varböld i det svenska samhället. Inom kommunikationsområdet är det främst inom åkerinäringen och taxiverksamheten man har problem med ekonomisk brottslighet. Åkarna liksom de anställdas organisationer har länge larmat politikerna och krävt att åtgärder skulle vidtas för att man skall komma till rätta med s.k. svartåkning och annan ekonomisk brottslighet som hotar hela branschens existens och utgör en i allra högsta grad illojal konkurrens mot den seriösa delen av näringen. För att belysa omfattningen av problemen kan jag nämna att mer än var tionde lastbil som framförs på våra vägar kör olagligt. Staten förlorar mångmiljonbelopp varje år på att skatter och avgifter inte betalas av dessa svartåkare. Det finns alltför många kryphål i lagen, som gör att svartåkarna på detta sätt kan hota och hotar hela branschens existens. Tre undersökningar har nyligen visat att 12 96 av alla kontrollerade fordon inte hade klara papper. Mer än var tionde bil körde olagligt. Konsekvensen är att de seriösa åkarna får allt svårare att hävda sig. Mer än var fjärde åkeriägare i min egen hemort, i Göteborgsområdet, har stora problem och svårigheter som en följd av den illojala konkurrensen. Olagligheterna inom yrkestrafiken är enligt min mening ytterst allvarliga, då det rör sig om företagare som medvetet och systematiskt överträder gällande lagar och förordningar. Det rör sig om åkerier som drivs helt utan trafiktillstånd och som även på andra sätt undviker att redovisa för rörelsen. Man deklarerar inte inkomst av sin rörelse, registrerar sig inte för moms, redovisar inte källskatt för anställda och betalar inte arbetsgivaravgift. Vidare besiktigas och försäkras oftast inte de i rörelsen använda fordonen — i varje fall inte alla —, gällande arbetstidsregler efterlevs inte osv. Det är självklart, herr talman, att en näringsverksamhet som bedrivs under sådana förutsättningar medför betydande nackdelar för samhälle och anställda, liksom den ytterst också utgör en allvarlig illojal konkurrens för de seriösa företagen, som givetvis — det vill jag understryka — utgör den dominerande delen inom näringen. Problemet är således uppenbart. Både Åkeriförbundet, som företrädare för arbetsgivarsidan, och Transport, som företrädare för de anställda, har därför länge krävt åtgärder från samhällets sida för att komma till rätta med de allvarliga olägenheter som jag i korthet har beskrivit. Herr talman! Den proposition om yrkestrafikfrågor som vi nu har att behandla har alltså varit begärd sedan lång tid tillbaka såväl av branschens företrädare som från vårt håll. Tyvärr kunde vi konstatera att propositionen, när den presenterades för riksdagen, var ett ganska ofullbordat opus. På flera punkter saknades förslag till kraftfulla åtgärder. Från socialdemokratiskt håll förde vi därför fram ytterligare förslag motionsledes, förslag som bygger på krav som ställts såväl från arbetsgivarsidan som från arbetstagarnas organisationer. Det är, herr talman, med stor tillfredsställelse jag kan konstatera att de allra flesta av våra förslag fått en positiv behandling i utskottet och att ett enhälligt utskott på flera punkter begär att regeringen skall skärpa lagstiftningen för att man skall komma till rätta med de problem som i dag kännetecknar åkeribranschen. Nuvarande sanktionsbestämmelser är allför milda. Vi har därför krävt skärpta ekonomiska påföljder för att man skall komma till rätta med den olaga yrkesmässiga trafik som förekommer. Ett enigt utskott kräver att regeringen skall utreda möjligheterna att utforma avgifter och ekonomiska sanktioner som på ett effektivare sätt än nuvarande bötesstraff och brukandeförbud kan motverka olaga yrkesmässig trafik. Det är min förhoppning att regeringen mycket snabbt skall efterkomma utskottets krav och utan dröjsmål återkomma till riksdagen med förslag i enlighet med vad vi förordat från socialdemokratiskt håll och som ett enhälligt utskott ställt sig bakom. Den kanske bästa åtgärd man kan vidtaga, när man i en trafikkontroll upptäcker brott mot yrkestrafiklagstiftningen, är att förhindra fortsatt färd med fordonet. Det är för åkeriägaren en ytterst allvarlig sanktion, inte minst ur ekonomisk synpunkt sett. Utskottet har ställt sig bakom detta krav från vår sida, liksom vårt krav på skärpt kontrollverksamhet över huvud taget. Detta är bra, och särskilt viktigt är att kontrollerna blir heltäckande, dvs. att de omfattar efterlevnaden av samtliga bestämmelser — inte minst i fråga om skatter, avgifter och arbetstider — som utövare av yrkesmässig trafik måste iaktta.

Vi måste få ett enhetligt system för såväl den nationella som den internationella trafiken. Herr talman! En viktig orsak till att vi har så stora problem inom åkerinäringen är den överetablering som föreligger. Vi har alltför många företag, och branschens struktur med ca 70 96 enbilsägare leder till stora problem. Att vi hamnat i denna situation torde till icke ringa del bero på att man i propositionen 1977/78:137 föreslog att behovsprövningen vid beställningstrafik för godstransporter skulle tas bort. Riksdagen följde den borgerliga regeringens förslag, trots att de fackliga organisationerna varnade för detta. I dag är samtliga i branschen involverade eniga om att starka skäl föreligger för att på nytt införa en samhällsekonomisk prövning vid tillståndsgivning för beställningstrafik för godstrafik. Tyvärr har vi inte fått gehör för detta krav, som vi har fört fram i den socialdemokratiska motionen. Vi har därför i reservation 1 följt upp detta krav, vilket jag härmed yrkar bifall till. Regeringen går emellertid ett steg längre i propositionen när den dessutom föreslår att den ekonomiska lämplighetsprövning som i dag förekommer skall avskaffas. Departementschefen anser att värdet av den ekonomiska lämplighetsprövningen inte motsvarar det arbete och de kostnader som uppstår. Detta måste vara fel. Självfallet skall den ekonomiska lämplighetsprövningen inte behöva utgöra något tungrott byråkratiskt system, men att man i ett läge gränsande till anarki inom näringen skall ta bort den ekonomiska lämplighetsprövningen har vi från socialdemokratiskt håll inte kunnat acceptera. Självfallet bör — det vill vi gärna understryka — formerna för den ekonomiska lämplighetsprövningen ses över och kompletteras, men att den bör bibehållas anser vi liksom berörda myndigheter och organisationer. Men vi vill inte heller ha något tungrott byråkratiskt system. Vi vill ha en ekonomisk lämplighetsprövning, som är effektiv. Detta krav återfinns också i reservation 1, som är fogad till utskottets betänkande. Jag yrkar således än en gång bifall till den reservationen. Herr talman! I propositionen behandlas också vissa taxifrågor. Dessa kommer senare i debatten att tas upp till behandling, och Lars Hedfors kommer att utveckla bakgrunden till det socialdemokratiska ställningstagandet, som vi har presenterat i reservation 4. Herr talman! Jag ber att med detta få yrka bifall till reservationerna 1 och 4 som är fogade vid trafikutskottets betänkande och på övriga punkter bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Till trafikutskottets betänkande nr 30 är fogade två reservationer av mig, föranledda av tidigare väckta motioner. I den ena reservationen yrkar jag att samma transportköparansvar skall gälla beträffande persontrafik som beträffande godstrafik. Den bekämpning av svart åkeriverksamhet som har bedrivits är bra, och den måste ha varit effektiv, eftersom det finns ett beställaransvar. Samma förhållande gäller inte bestämmelserna om personbefordrande buss. Det är orimligt att riksdagen skall godkänna svartåkeri i någon form. Den andra reservationen avser prövning av tillstånd för uthyrning av bussar. I allt större omfattning skaffar nu icke etablerade företag och föreningar bussar för uthyrningsverksamhet. Det finns i de seriösa etablerade företagen inom bussbranschen tillräckligt med bussar som också är tillgängliga för uthyrning, varför det inte finns någon som helst anledning att bevilja det stora antal tillstånd till uthyrning som olika länsstyrelser nu beviljar. Givetvis skall exempelvis en idrottsförening ha rätt att skaffa buss och att med godkänd förare transportera sina egna medlemmar till olika tävlingsplatser. Men man måste reagera mot att en förening som inte har användning av en buss mer än en mindre del av året annonserar ut den till allmän uthyrning under övriga delar av året. Om riksdagen menar allvar med sitt tal om att bekämpa olagligheter i bussbranschen borde jag inte vara ensam om reservationerna 2 och 3. Kurt Hugosson har tidigare utvecklat synpunkter på andra delar av svartåkeriverksamheten och talat om att socialdemokraterna delar de fackliga representanternas synpunkter i en mängd frågor. Det är märkligt att man då har hamnat så kolossalt vid sidan om i den här frågan — också de fackliga organisationerna reagerar mycket bestämt mot att deras medlemmar kommer i kläm i den här verksamheten, som nu börjar bli alldeles för stor till sin omfattning. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till reservationerna 2 och 3 och i Övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I föreliggande utskottsutlåtande om vissa yrkestrafikfrågor behandlas också ett antal frågor som berör taxinäringen. Det rör sig främst om det enskilda taxiföretagets anslutning till en för kommunen gemensam beställningscentral. Denna fråga behandlades i riksdagen så sent som för två år sedan. Då rådde det en utbredd enighet om att taxiföretagen regelmässigt skulle vara anslutna till gemensamma beställningscentraler och att det i allmänhet skulle finnas en sådan beställningscentral i varje kommun. Det rådde enighet också om att man endast i undantagsfall skulle kunna medge befrielse från kravet på att tillhöra sådana beställningscentraler. Som exempel på undantagsfall angav man glesbygdsområden med mycket stora avstånd mellan de enskilda trafikutövarna. Nu — bara två år senare — motionerar tre borgerliga ledamöter, som för Övrigt var med om att fatta det tidigare nämnda riksdagsbeslutet, om ”klart uttalade vidgade dispensmöjligheter” från tvånget att tillhöra beställningscentral. Den borgerliga utskottsmajoriteten delar motionärernas uppfattning och tillstyrker alltså motionen. Och man gör det bl.a. med den motiveringen att begreppet glesbygd har medfört stora tolkningssvårigheter för länsstyrelserna. Det är ett minst sagt märkligt påstående. Begreppet glesbygd förekommer ju som bekant ofta i beslut från denna kammare — inte minst efter förslag från centerpartistiska kammarledamöter. Varför skulle det vara svårare att tolka detta begrepp här än i alla andra sammanhang där det förekommer? Sanningen är väl snarare att eventuella tolkningssvårigheter uppstått, inte på grund av att man använt begreppet glesbygd utan på grund av att dåvarande kommunikationsministern Ulf Adehlson gjorde ett antal uttalanden som i stort sett gick ut på att ingen taxiägare skulle kunna åläggas att vara med i en beställningscentral och att beställningscentraler egentligen bara skulle vara en storstadsföreteelse. Det var alltså uttalanden som gick stick i stäv med förslagen i hans egen proposition. Det var dessa uttalanden som skapade en närmast total förvirring när det gäller arbetet med att bygga upp effektiva beställningscentraler ute i kommunerna, med påföljd att detta arbete på sina håll fortskrider mycket långsamt. Och det är ytterst beklagligt, eftersom sådana centraler är en viktig förutsättning för en god service åt allmänheten. De är också nödvändiga för att taxi skall kunna hävda sina intressen gentemot ansvariga huvudmän för den kollektiva trafiken. Till yttermera visso kommer ett system med beställningscentral att förbilliga och förbättra de samhällsbetalda uppdrag som ofta utförs av taxi. Det gäller t.ex. sjukresorna, där samåkningen underlättas genom att samtliga beställningar görs på ett enda ställe. Det gäller också skolskjutsarna som på detta sätt både kan förbilligas och organiseras på sådant sätt att eleverna får kortare resoch väntetider. Vi socialdemokrater kan inte acceptera att själva grunden för beställningscentralerna rycks undan genom de vidgade dispensmöjligheter som föreslås av motionärer och utskottsmajoritet, dispensmöjligheter som särskilt hårt drabbar de mindre kommunernas möjligheter att bygga upp effektiva beställningscentraler. Detta har vi framfört i reservation 4. Jag ber till sist att få yrka bifall till den.

Herr talman! Vi diskuterar nu trafikutskottets betänkande nr 30, som handlar om yrkestrafikfrågor. Yrkestrafiken är mångskiftande, och den är omgärdad med regler och anvisningar till hjälp för dem som utövar yrket och till skydd för dem som anlitar dess tjänster och för samhället som helhet. De fyra reservationer som är fogade till betänkandet och som Kurt Hugosson, Wiggo Komstedt och Lars Hedfors här har talat för omfattar frågor, som berör de tre största yrkestrafikgrenarna, nämligen lastbil, buss och taxi. Reservation nr 1 av socialdemokraterna omfattar två punkter. I den första punkten vill reservanterna att den behovsprövning för den yrkesmässiga lastbilstrafiken som slopades den 1 januari 1979 skall återinföras. Angående behovsprövningen för yrkesmässig trafik sade Kurt Hugosson i sitt anförande att riksdagen 1978 olyckligtvis följde den borgerliga regeringens förslag trots fackliga protester. Men inte annat än jag har kunnat finna var trafikutskottet den gången enigt. Vi anser, precis som ett enigt trafikutskott gjorde 1978, att denna behovsprövning är av ringa värde från samhällets synpunkt. För de redan etablerade trafikutövarna hade den ett värde såsom skydd mot konkurrens, men detta skydd verkade samtidigt hämmande på rationaliseringsintresset och motverkade en rationell transportuppläggning. Behovsprövningen liknar enligt min uppfattning en återgång till det medeltida skråväsendet men är tiofalt mer byråkratisk och krånglig och därmed dyr. Som jag förut sade tog man alltså bort behovsprövningen för beställningstrafik med godstransporter 1979 men behöll den ekonomiska lämplighetsprövningen av dem som ansökte om tillstånd. Till grund för tillståndsmyndigheternas bedömning av den ekonomiska lämpligheten skall ligga en av sökanden utförd ekonomisk utredning. Utredningen skall omfatta bl.a. verksamhetsbeskrivning, årsbudget och finansieringsplan. Det är alltså fråga om relativt omfattande bestämmelser, vilkas tillämpning medför en hel del arbete såväl för tillståndsmyndigheterna som för de enskilda företagarna. Trots denna prövning av den ekonomiska lämpligheten föreligger i dag stora problem med företag, som kan sägas vara olämpliga just i ekonomiskt hänseende, precis som Kurt Hugosson sade. De sköter inte sina betalningar av skatter och moms samt andra avgifter, och de konkurrerar på ett illojalt sätt med branschens korrekt drivna företag. Mycket tyder därför på att värdet av den särskilda ekonomiska lämplighetsprövningen inte motsvarar det arbete och de kostnader som läggs ner på den. Den är med andra ord ineffektiv, och orsakerna härtill är flera. Sökande av trafiktillstånd är oftast personer, som tidigare ej registrerats för trafikmässiga eller ekonomiska oegentligheter. Den ekonomiska kalkyl som presenteras för länsstyrelsen är svårkontrollerbar, och att fortsätta eller vidga den ekonomiska lämplighetsprövningen betyder ökad administration och byråkrati och kostar mer än det smakar. Därför föreslår kommunikationsministern i proposition nr 78 att lämplighetsprövningen avskaffas. Majoriteten i trafikutskottet delar den uppfattningen. Men hur skall man då komma till rätta med de oegentligheter och det bristande betalningsansvar som finns hos en del företag inom transportbranschen och som drabbar såväl samhället som de lojala konkurrenterna? Jo, dels genom bättre information och utbildning, inte bara beträffande trafikbestämmelser o. d. utan också rörande företagsekonomi, dels genom en betydligt bättre uppföljning av hur de som fått tillstånd sedan sköter sig. En sådan kontroll förekommer just inte i dag, vilket gör att en olämplig företagare kan fortsätta sin verksamhet under flera år, innan samhället får vetskap om detta och kan ingripa. Genom att vi nu tar bort den ekonomiska lämplighetsprövning som sker när en blivande företagare först söker tillstånd, en prövning som vi alltså konstaterat är ineffektiv och kostnadskrävande, får vi resurser till en bättre uppföljning av hur företaget sköts när det kommit i gång. Vi hoppas på det sättet kunna undvika förluster för samhället och stärka de lojala företagarnas konkurrenssituation. I reservation nr 2 anser Wiggo Komstedt att tillstånd till uthyrning av bussar endast bör ges ”till trafikutövare som sysslar med beställnings-, turistellerlinjetrafik och så att tillstånden avser bussar som huvudsakligen används i sådan verksamhet”. Det anser inte vi andra i trafikutskottet. Vi anser att en sådan bestämmelse i flera fall skulle eliminera möjligheterna för en idrottsklubb, ett fotbollslag eller en förening att på ett ekonomiskt överkomligt sätt transportera sig till exempelvis tävlingar eller utflyktsmål. Utskottsmajoriteten säger emellertid, och det är viktigt att stryka under, att den förutsätter att regeringen ser till att uppmärksamheten skärps mot missförhållanden som kan förekomma i uthyrningsrörelser. Exempel på missförhållanden, som bör kunna medföra återkallelse av tillståndet, är enligt utskottets mening medverkan till olaga yrkesmässig trafik — utskottsmajoriteten tycker inte om olaga yrkesmässig trafik, vilket jag tyckte att Wiggo Komstedt antydde — , till att bussar körs av ovana förare och till att förare anlitas som saknar anknytning till det privata eller ideella ändamål för vilken bussen är hyrd. Vi kan alltså dela Wiggo Komstedts uppfattning att det finns anledning att följa bussuthyrningsverksamheten med uppmärksamhet, men så långtgående inskränkningar som Komstedt har i sin reservation nr 2 ställer vi inte upp på. I reservation nr 3 anser Wiggo Komstedt att transportköparansvaret bör utvidgas så att det även blir tillämpligt på dem som yrkesmässigt köper eller förmedlar sådana transportuppdrag som avser beställningstrafik för persontransport med buss, om trafiken drivs utan tillstånd. Wiggo Komstedt är ensam även om den reservationen. Vi andra i trafikutskottet anser inte att en sådan utvidgning av transportköparansvaret är lämplig. Eventuella missförhållanden bör mötas med en utökad informationsverksamhet. Informationsvägen är bättre än förbudsvägen. I betänkandet nr 30 tas också upp en motion från Erik Börjesson, Wiggo Komstedt och mig själv som berör frågan om taxis anslutning till beställningscentraler. Den frågan behandlades också i trafikutskottets betänkande 1979/80:27, och utskottet skrev då bl.a.: ”I propositionen föreslås att tillståndshavarna regelmässigt skall vara anslutna till en gemensam beställningscentral. Från denna huvudregel skall länsstyrelsen i vissa fall — såsom i glesbygd med stora avstånd mellan de enskilda trafikutövarna — kunna medge undantag. —-- Utskottet delar motionärernas uppfattning att en viktig förutsättning för en ekonomiskt sund och rationell taxitrafik är att trafikutövarna är anslutna till en gemensam beställningscentral. Därför bör såsom framhålls i propositionen sådan anslutning utgöra en huvudregel. Det är dock rimligt att länsstyrelsen har möjlighet att medge undantag från huvudregeln, särskilt på de grunder som anges i propositionen.” Detta uttalande blev sedermera också riksdagens beslut. Det har nu visat sig att detta riksdagsbeslut givit upphov till stora tolkningssvårigheter ute hos våra länsstyrelser och skapat stor oro och många bekymmer hos enskilda taxiägare. Tolkningssvårigheterna synes huvudsakligen hänföra sig till vad som skall läggas i begreppet glesbygd — det var också Lars Hedfors inne på — och taxifolkets oro och bekymmer har främst rört sig kring de ekonomiska konsekvenserna av att tvingas tillhöra beställningscentralen samt svårigheterna att förena detta med den personliga service och lokalkännedom man hittills kunnat ge på dessa mindre taxistationer. För att undanröja dessa olägenheter av riksdagsbeslutet angående taxi kontra beställningscentraler behövs ett nytt, klarare riksdagsuttalande. Transportrådet anger i sina tillämpningsföreskrifter till riksdagsbeslutet angående taxis verksamhet några skäl till dispens från tvånget att tillhöra beställningscentral. Vi motionärer instämmer i denna transportrådets bedömning men anser att dessa skäl bör förtydligas och kompletteras på en viktig punkt. Enligt vår uppfattning bör riksdagen klart uttala att undantag från huvudregeln skall kunna medges för taxistationer med uppställningsplatser inom en tätortskommuns landsbygdsområde. Genom denna klart uttalade vidgade dispensmöjlighet kan de mindre taxistationernas mycket goda personoch lokalkännedom lättare tas till vara, deras möjligheter att, om de så önskar, även fortsättningsvis bedriva verksamheten i form av familjeföretag ökar, och de för dem alltför många gånger orimliga ekonomiska konsekvenserna av tvånget att tillhöra tätortens beställningscentral elimineras. Utskottet har ställt sig bakom denna motion men socialdemokraterna går emot. De menar att anslutning till centrala beställningscentraler måste till för att taxi skall kunna ge allmänheten god service. Det är möjligt att det är så i storstadsområdena, men inte på landsbygden. Jag skulle vilja citera ur en dispensansökning, skriven av en aktiv socialdemokratisk kommunaloch landstingspolitiker. Den visar att inte alla socialdemokrater ute i landet har samma uppfattning som socialdemokraterna i riksdagens trafikutskott: ”Det är utomordentligt allvarligt, när man utan hänsynstagande till verkliga förhållanden fattar beslut av detta slag och därför måste givetvis de regionala myndigheterna se till att dispenser medgives, så att en god service kan upprätthållas i alla delar av en kommun. Talet om bättre och effektivare service är ett påstående, som saknar motsvarighet i verkligheten. När man i början av sjuttiotalet beslutade om samgående mellan olika kommuner, hade man exakt samma motivering för sitt beslut som i detta ärende. Man ansåg nämligen, att man genom tillskapande av storkommuner skulle göra det bättre för den enskilde medborgaren, skapa bättre service på alla områden, etc. Vad har hänt? Precis motsatsen! Avståndet mellan myndigheterna och den enskilda människan har blivit allt större. Den byråkratiska apparaten växer sig allt starkare, medan individen — den enskilda människan — blir bortglömd. ——-- Den nu aktuella centraliseringen är ju dessutom en total motsats till vad statsmakterna, näringslivet i allmänhet, länsstyrelser, utvecklingsfonder och andra organ i dag propagerar för: ”Starta småföretag”. Genom en dylik centralisering medverkar man otvivelaktigt till att bokstavligen ”slå ihjäl” de mindre och nu bra taxirörelserna ute i glesbygderna. ——- Den som utrett denna fråga om centralisering av beställningsverksamheten synes sakna all kunskap om de verkliga förhållanden som är rådande. I dag bedrivs verksamheten som små familjeföretag, där den personliga kontakten med ortens folk är mycket viktig. För gamla människor i en glesbygd är kanske taxi en av de få kontaktpunkterna vederbörande har under långa tider. När det gäller skolskjutsarna förekommer det dagligen att föräldrar ringer till den ”lilla” taxistationen och meddelar, att deras barn är sjukt i dag eller ringer och meddelar, att barnet är friskt efter en tids sjukdom. Detta gör att man begränsar onödiga körningar, vilket bl.a. är en viktig del i energisparandet och icke minst från kostnadssynpunkt. Hur tror beslutsfattarna att sådana personliga kontakter skall kunna ske i framtiden? Kommer en beställningscentral att ringa till taxi X och meddela, att fem barn i dag är sjuka och att de bor där eller där? Knappast. Vad medför detta? Jo, fördyrade kostnader, bortslösande av dyrbar bensin eller olja, etc.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

Herr talman!

Det jag har beklagat i mitt anförande är att en av de väsentligaste orsakerna till att vi har detta stora problem inom åkerinäringen är den överetablering som föreligger inom näringen. En av orsakerna till att vi fått denna typ av överetablering är att vi numera tyvärr inte har någon s.k. etableringskontroll eller, med riksdagsspråk, någon behovsprövning vid beställningstrafik för godstransporter. Det var olyckligt att vi avskaffade behovsprövningen den 1 januari 1979. Jag vill säga till Anna Wohlin-Andersson att vi socialdemokrater inte är företrädare för något medeltida skråväsen. Vi för fram de synpunkter som branschorganisationer, fackliga organisationer, myndigheter, de allra flesta länsstyrelser och kronofogdemyndigheter har. De säger alla att det var olyckligt att vi avskaffade behovsprövningen. Facit visar i dag, Anna Wohlin-Andersson, att det var olyckligt. Då tycker jag att vi politiker skall vara så pass ärliga att vi kan konstatera att det var ett felaktigt beslut som vi fattade när vi avskaffade behovsprövningen den 1 januari 1979. När det gäller den ekonomiska lämplighetsprövningen kan många skäl anföras mot det byråkratiska system vii dag har. Men ingen kan få mig att bli övertygad om att det skulle vara fel att den som vill etablera sig inom åkerinäringen måste kunna presentera ett underlag som visar att han med hänsyn till ekonomin är lämplig för det. Självfallet tycker jag att den ekonomiska lämplighetsprövningen skall förenklas. Vi säger i vår reservation att man inte skall ha ett byråkratiskt system, att det inte behövs för de större företagen osv. Den erfarenhet vi har från näringen och den situation vi i dag befinner oss i visar med all tydlighet att vi behöver den ekonomiska lämplighetsprövningen.

Herr talman! Det är ibland besvärligt här i kammaren att hävda att man kan sakfrågan, för då blir man ofta ensam och får en förkrossande majoritet emot sig. Anna Wohlin-Andersson som utskottets talesman säger att man inte velat gå min reservation 2 till mötes av den anledningen att man inte vill försvåra idrottsföreningars och andras möjligheter att hyra ut bussar. Jag sade i mitt inledningsanförande att avsikten inte är denna, utan tvärtom menar jag att om en idrottsförening finner ett behov av att använda en buss, så skall den också ha möjlighet att skaffa en sådan. Eftersom föreningen under en mycket begränsad tid av året använder bussen för sin egen verksamhet, hyrs den ut i offentliga annonser, trots att ingen svarar för att vagnen är i fullgott trafiksäkerhetsskick. Det finns oftast ingen ansvarig i en förening. Man har ungefär lika dålig kontroll när det gäller vem som skall ha hand om administrationen för att se till att de pengar som flyter in redovisas. Det är inte den formen av verksamhet som idrottsrörelsen skall syssla med. Det bästa stöd vi kan ge den rörelsen är att se till att den inte hamnar i en sådan situation att den rent av kan råka göra sådant som kan bedömas som brottsligt. Av det skälet, menar jag, skall man inte vara så generös som man är i dag med att ge tillstånd till uthyrningsverksamhet. Vi stöder inte svartåkeriet på andra områden. Då skall vi inte heller stimulera till det i det här fallet. Sedan säger Anna Wohlin-Andersson att man beträffande reservation 3 tyckt att det skulle räcka med information om transportköparansvaret. Då vill jag fråga: Vad är det för skillnad på följande fall? Om någon etablerar sig som transportförmedlare i Stockholm och lejer ett antal åkare att köra grus och vederbörande inte har tillstånd och inte har betalat sina skatter är beställaren ansvarig. Men om samma beställare nästa dag i stället etablerar sig som transportförmedlare och uthyrare av bussar och tar emot beställningar, då är det fritt fram. Det är bara att välja bussen i stället för lastbilen. Det finns ingen som helst skillnad i detta sammanhang. Det borde vara lika stort ansvar om jag transporterar någon som jag kan tala med som om jag tippar av en last.

Herr talman! Anna Wohlin-Andersson hävdar här att beslutet från 1980 skulle innebära något slags centralisering av taxiverksamheten. Det är ju en fullständig missuppfattning. Meningen med det beslutet var ju att vi skulle skapa en flexibel och stark taxiorganisation, som skulle kunna ge service åt alla människor, inkl. dem som bor på landsbygden, ute på glesbygden. Dessutom var ni ju själva, Anna Wohlin-Andersson, med om att fatta det beslutet. I så fall har ni varit med om att fatta ett beslut som skulle innebära en centralisering. Jag kunde aldrig tänka mig att ni centerpartister skulle vilja vara med på något sådant. Vidare envisas Anna Wohlin-Andersson med att säga att riksdagsbeslutet har gett upphov till tolkningssvårigheter, främst beträffande begreppet glesbygd. Men ”glesbygd” är ju ett begrepp som vi använder nästan dagligen och stundligen i riksdagsdebatten. Begreppet förekommer också i det ena beslutet efter det andra. Det ger i allmänhet inte upphov till några tolkningssvårigheter. Varför skulle det just nu vara tolkningssvårigheter när det gäller begreppet glesbygd? Sanningen är, som jag sade i mitt inledningsanförande, att vad som har gett upphov till tolkningssvårigheter är det obehagliga faktum att den dåvarande kommunikationsministern gick ut med uttalanden som spred stor förvirring, inte minst på länsstyrelserna. Jag har här en tidskrift som ges ut av Svenska taxiförbundet och där sägs följande om dåvarande kommunikationsministern och statsrådet Adelsohn: ”Då dyker dåvarande statsrådet Adelsohn upp på arenan. Det borde man ha väntat, det har han gjort både förr och senare. I ett telefonväktarprogram i Radio Kristianstad knäpper han bl.a. länsstyrelsen i Malmöhus län på näsan och beskyller dem för att göra felaktiga tolkningar av riksdagens beslut samtidigt som han uttrycker den uppfattningen att om människorna får göra som de själva vill blir det bäst. Det låter fint, eller hur? Men, Adelsohn, det ställer till förvirring!” Det är alltså på det viset tolkningssvårigheterna har uppstått!

Herr talman! Först till Kurt Hugosson: I socialdemokraternas motion 1891, som ligger till grund för reservation 1, säger socialdemokraterna bl.a. att ”samtliga i branschen involverade är eniga” om att behovsprövningen bör återinföras. Det har också Kurt Hugosson sagt här vid två tillfällen. Men det är inte riktigt. Svenska åkeriförbundet, som väl ändå får anses vara i högsta grad involverat i branschen, säger ett bestämt nej till att vi återigen inför behovsprövning för den yrkesmässiga lastbilstrafiken. Förbundet anser att detta skulle vara konkurrensoch rationaliseringshämmande och begränsa möjligheterna till en utveckling av transportsystem. Socialdemokraterna skriver vidare i sin motion: ”Härvid ges de tillståndsgivande myndigheterna möjlighet att direkt kunna avvisa ansökningar om trafiktillstånd med hänvisning exempelvis till arbetsmarknadsläget inom regionen.” Detta måste bli kolossalt krångligt, dumt och byråkratiskt. Hur skall man med arbetsmarknadsläget inom en viss region som bas kunna behovsgradera transporter som går över hela landet? Även när det gäller den ekonomiska lämplighetsprövningen har Åkeriförbundet samma inställning som utskottsmajoriteten, nämligen att den inte fyller någon väsentlig uppgift med tanke på de resurser den kräver. Nej, säger förbundet, satsa i stället på en ordentlig uppföljning av redan verksamma företag! Jag vill än en gång betona, Kurt Hugosson, att vi har varit eniga om att det är viktigt med den här uppföljningen. Vi skall också satsa på bättre utbildning, inte minst i Åkeriförbundets egen regi. Till Lars Hedfors: I socialdemokraternas reservation angående taxi står det bl.a. att reservanterna inte finner något skäl att frångå det förra riksdagsbeslutet. En sådan formulering visar att man från socialdemokraternas sida inte fäster någon vikt vid alla de ansökningar som efter riksdagsbeslutet kommit in till länsstyrelserna och där man anhåller om att få slippa tillhöra den centrala beställningscentralen. Senast i går inkom en skrivelse från 146 landsortsåkare i Skaraborgs län. I mycket skarpa ordalag ger de uttryck för sitt motstånd mot beställningscentraler. Jag kan hålla med Lars Hedfors på en enda punkt, nämligen att vi som företräder den borgerliga sidan inte var tillräckligt distinkta i vår skrivning förra gången vi fattade beslut angående beställningscentraler. Men jag tycker att man inte skall vara sämre än att man kan ändra sig, om förhållandena förändras. Det är därför som jag inte heller vill angripa Kurt Hugosson särskilt mycket för att han i dag vill ändra sig i jämförelse med det beslut som 1979 fattades angående behovsprövningen. Lars Hedfors säger även att de mindre taxistationerna måste tillhöra den centrala beställningscentralen, om samhället i ökad utsträckning skall kunna köpa tjänster av dem. Nej, det är inte nödvändigt. Genom kommunikationsradio, vettigt upplagda rutiner och gott samarbete går det att ordna bra ändå, om den politiska viljan finns. Dessutom drar man då även ekonomisk vinning av att dessa yrkesutövare kan sina kunder och sin bygd.
Herr talman! Det är ett faktum, Anna Wohlin-Andersson, att en orsak till problemen inom åkerinäringen är att vi har en överetablering. Det medger också Åkeriförbundet. En anledning till denna överetablering är att behovsprövningen försvann den 1 januari 1979. Om jag undantar Åkeriförbundet, som kanske har uttryckt någonting speciellt när det gäller just behovsprövningen, så kräver de allra flesta som arbetar med dessa frågor — länsstyrelser, kronofogdemyndigheterna och fackliga organisationer — att vi på nytt skall införa någon form av etableringskontroll och behovsprövning. Och de erfarenheter som vii dag har av problemen inom åkerinäringen borde ge oss en tankeställare och få oss att fundera i dessa banor.

Varken landet eller branschen har råd med företrädare för åkerinäringen som i fortsättningen uppträder på detta sätt. Då är det risk för att de seriösa företagen får ännu större problem än de i dag har. När vi från socialdemokratiskt håll för fram detta krav, gör vi det inte för att göra det krångligt för åkerinäringen, utan för att stärka de seriösa företagens ställning. Och jag tror att alla i trafikutskottet är överens om att det beslut som riksdagen i dag skall fatta kommer att innebära att vi slår vakt om dem som är seriösa och vill driva sin verksamhet enligt de regler och föreskrifter som vi i lagar och förordningar har dragit upp riktlinjerna för. Det är vårt gemensamma mål, Anna Wohlin-Andersson. Därför tycker jag att det är synd att vi, när vi är ense på alla andra punkter, inte har kunnat bli överens också på denna punkt.
Herr talman! Anna Wohlin-Andersson hänvisar till en skrivelse som har kommit in till trafikutskottet från, som hon sade, 146 taxiägare i Skaraborgs län. Nu var det faktiskt bara 20 som hade skrivit under denna skrivelse. Det är klart att det kan vara svårt att vänja sig vid sådana här nyheter. Det har jag full förståelse för. Men om inte alla, eller åtminstone flertalet taxiägare, är med i denna organisation, rycks det ekonomiska underlaget för beställningscentralen undan. Då blir det svårigheter för centralen att klara servicen. Det gäller särskilt i de mindre kommunerna, där man inte har råd att bli av med en enda medlem i beställningscentralen, ty då riskerar servicen att bli sämre för dem som i dessa kommuner skall betjänas av taxi. Det fick Anna Wohlin-Andersson och jag bekräftat, när vi för någon månad sedan deltog i en konferens med Svenska taxiförbundet. Detta framfördes av både arbetsgivarrepresentanter och arbetstagarrepresentanter. Anna Wohlin-Andersson säger att det naturligtvis går att ordna samhällsbetalda tjänster från taxi, även om någon taxiutövare står utanför beställningscentralen. Det gör det säkert. Men det kommer att bli sämre, och det kommer framför allt att bli dyrare för samhället. Det gäller färdtjänsten och sjukresorna, som kan samordnas på ett helt annat sätt genom en beställningscentral. Det gäller skolskjutsarna, genom att skolskjutsschemat kan förbättras. I detta fall talar jag faktiskt av erfarenhet. Jag vet att man med hjälp av en beställningscentral kan organisera skolskjutsarna så att väntetiderna för barnen blir betydligt kortare än om man inte hade haft en beställningscentral. Det är tungt vägande skäl som talar för att vi skall se till att få med så många taxiutövare som möjligt i beställningscentralerna.

Herr talman! Jag är förvånad över den lättvindighet varmed Kurt Hugosson avfärdar en så tung instans som Svenska åkeriförbundet. Jag skall ge ytterligare en synpunkt på detta med behovsprövning. Jag sade tidigare: Hur skall man med arbetsmarknadsläget i en viss region som bas kunna behovsgradera transporter som går över hela landet? Jag skulle vilja tillägga: Om man nu till äventyrs skulle lyckas att behovsgradera transporterna från en region, hur skall man sedan göra med returfrakterna? Svårigheterna att få vettiga returfrakter var ett av skälen till att avskaffa behovsprövningen. Kurt Hugosson har inte lyckats övertyga mig. Det är fortfarande min absoluta uppfattning att den behovsprövning som socialdemokraterna talar om direkt motverkar ett rationellt transportsystem och livskraftiga åkeriföretag. Men jag håller med Kurt Hugosson om att vi inte har råd med olagligt arbetande åkeriföretag. Det är därför som den kontinuerliga uppföljningen, som både vi och socialdemokraterna nämner i betänkandet, är så oerhört viktig. Genom att slopa den ekonomiska lämplighetsprövningen i början av ett företags verksamhet får vi resurser över till den kontinuerliga uppföljningen. Jag hoppas att vi på detta sätt — och jag tror att Kurt Hugosson delar den uppfattningen — lättare skall komma åt den olagliga verksamhet som förekommer på transportfronten. Till Lars Hedfors vill jag säga: Socialdemokraterna anser att allmänheten får bättre service om all taxi är ansluten till beställningscentraler. Nej, säger jag, inte folket på landsbygden! För dem, och allra mest för de mycket gamla och de mycket unga, betyder den goda personkännedom och lokalkännedom som personalen vid de mindre taxistationerna har så oerhört mycket. Du vet att den person som svarar på taxistationen, när du anmäler att ett barn är sjukt eller att du själv har blivit sjuk, vet precis vem du är och var du bor, även om du kanske i din rädsla och förvirring glömmer att tala om ditt efternamn. Taxi på landsbygden är inte bara en transportapparat utan har där en stor kontaktmässig och social betydelse. Vi måste slå vakt om den personliga ansvarskänsla och den närkontakt som finns vid dessa mindre taxistationer och som inga stora, datoriserade beställningscentraler kan ersätta.

Herr talman! I motion 1981/82:1837 tar jag upp frågan om s.k. svartåkare, dvs. olovlig yrkesmässig trafik inom taxi. Vid läsning av propositionen finner man att departementschefen, när han talar om det huvudsakliga innehållet, säger: ”Vidare förordas åtgärder för att komma till rätta med olagligheter inom branschen.” Det är därför beklagligt att departementschefen inte har följt upp den tanken med förslag till åtgärder mot s.k. svartåkare vad gäller taxi. I deras skumma verksamhet gäller verkligen det som senare i propositionen framhålls som viktigt att motverka på olika sätt, nämligen illojal konkurrens och ett inkomstbortfall för samhället. Det är därför en mycket angelägen fråga att ta tag i. Man har också vid flera tillfällen från kommunikationsdepartementet talat om att effektiva åtgärder måste sättas in. Bl. a. sades det i proposition nr 1979/80:142. Jag har i min motion tagit upp just det som där diskuterades och begärt förslag till skärpta regler för körkortsåterkallande vid olovlig yrkesmässig trafik. Vi skall vara helt medvetna om att de följder en s.k. svartåkare i dag har att räkna med inte har några större avskräckande effekter. Dagsböter, som är en av möjliga påföljder, kan inte kännas särskilt tunga att betala, när man snabbt kan tjäna skattefria pengar genom att fortsätta med sin brottsliga verksamhet. När det gäller mitt krav i motionen talar utskottet om att grunder för återkallelse av körkort är bl.a. grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri, grov smitning och yrkesmässig, grov, långvarig eller hänsynslös brottslighet, dvs. att utskottet menar att grunderna syftar till att värna trafiksäkerheten. Utskottet anser inte att de nuvarande grunderna skall omprövas. Det är beklagligt. Hoppet för taxinäringen står ju till att man i riksdagen skall medverka till att utforma regler som blir till hjälp i kampen mot svartåkarna. Det är ju en accepterad åsikt att man skall ta till vara de möjligheter som står till buds för att stoppa brottslig verksamhet. I detta fall är körkortet tillsammans med bilen verktygen för att brottet skall kunna utövas. Jaginser att det är verkningslöst att yrka bifall till min motion mot ett enigt utskott. Jag beklagar kallsinnigheten. Det finns ett berättigat krav från taxichaufförer runt om i landet på att något görs för att stävja denna verksamhet, som är till skada både för taxinäringen och för samhället i stort genom att man undandrar staten skatteintäkter.

Herr talman! Stödet till individuell handikappanpassning av bostäder är ett viktigt instrument i arbetet för att förverkliga målet att handikappade skall kunna leva ett normalt liv i egen bostad och i gemenskap med andra människor. Det har funnits i sin nuvarande form sedan 1973 och gjort mycket nytta. Men det finns också brister, och därför är tiden mogen för förbättringar, grundade på de erfarenheter som har vunnits. Den proposition, nr 126, som vi nu behandlar baseras på översyner som har gjorts av handikappinstitutet, bostadsstyrelsen, bostadsdepartementet och många remissinstanser. Många av förslagen i propositionen är bra. De innebär att man tillmötesgår krav från handikapporganisationerna och andra med erfarenheter på området. Dem har utskottet enhälligt tillstyrkt. Men regeringens förslag är inte tillräckligt, och vi har därför i två socialdemokratiska motioner tagit upp de förslag från just handikapporganisationerna och andra berörda på området som regeringen förvånande nog harlåtit bli att föra fram. Vi hade nog väntat oss att det skulle vara möjligt att i en så här angelägen fråga och när det gäller så rimliga och välmotiverade krav få majoritet för våra förslag i utskottet. Dess värre har vi bara lyckats med det på en punkt. Det gäller sista besvärsinstans. Det är bra att utskottet enhälligt har velat tillstyrka vårt förslag att regeringen även i fortsättningen skall vara sista besvärsinstans. Det är viktigt att man får denna möjlighet till prövning utifrån en helhetssyn och möjligheten att följa upp hur systemet fungerar i framtiden, inte minst med hänsyn till de förändringar som nu görs. Vi är alltså glada över att våra krav tillstyrkts på den punkten. Men vi är besvikna över att vi inte har kunnat få instämmande på de övriga punkterna. Den första av dessa gäller den s.k. 20 000-kronorsgränsen, som innebär att sådan handikappanpassning som kostar mer än 20 000 kr. skall bli föremål för ”särskild prövning”. Denna gräns har på de flesta håll uppfattats som ett tak. Det finns många exempel på att den tillämpas som ett tak av kommuner och länsbostadsnämnder. Det har tydligen inte hjälpt att utskottet och riksdagen tidigare har uttalat att 20 000-kronorsgränsen inte skall vara ett tak utan bara en gräns för när prövningen skall bli mer allvarlig. Det är uppenbart att reglerna på den här punkten inte tillämpas i enlighet med tidigare uttalanden av riksdagen. Och utredningar och organisationer har på ett övertygande sätt visat att vi borde ta bort 20 000-kronorsgränsen. Det främsta skälet är att det bör ske en noggrann prövning, som utgår från den enskildes behov, av varje enskilt fall, stort eller litet. Det behövs naturligtvis eftersom man i varje fall behöver en kostnadsprövning men framför allt därför att varje enskild handikappad bör få hjälp med att få den åtgärd det är fråga om riktigt utförd och få rådgivning om hur anpassningsåtgärden bör utföras och vilka olika stödformer som finns. Att slå fast principen att det skall vara en noggrann prövning av varje enskilt fall, samtidigt som 20 000-kronorsgränsen avskaffas, skulle också innebära att vi slår fast kommunernas ansvar för att verkligen hjälpa varje enskild handikappad i enlighet med omsorgslagen och socialtjänstlagen och att vi även slår fast deras ansvar för bostadsförsörjningen. Jag yrkar alltså bifall till vårt förslag på den här punkten i reservation E I konsekvens med det yrkandet för vi också i reservation 2 fram krav på att regeringen skall utfärda de bestämmelser som krävs för kombination av bidrag och lån för sådan handikappanpassning som också innebär standardhöjning. En annan punkt där vi vill gå längre än regeringen gäller frågan om styrkande av vad som skall vara skälig kostnad. Också där har det omvittnats av alla som har erfarenhet på området att tillämpningen i dag ofta är alltför ogenerös och leder till att enskilda handikappade av egna medel får tillskjuta ganska stora belopp om de vill genomföra den åtgärd det är fråga om. Vi vill därför att riksdagen genom ett uttalande skall göra klart att man skall sträva efter en mer generös tillämpning, så att handikappade inte skall behöva stå för kostnader för sådana här nödvändiga åtgärder. En tredje punkt där det också har rått delade meningar är frågan om decentralisering till kommunerna av beslutanderätten när det gäller handikappanpassning. Vi vet att det finns skäl både för och emot. Det viktigaste skälet för är att man genom en decentralisering till kommunerna kan få arbetet utfört nära de handikappade och samtidigt slå fast kommunernas ansvar. Skäl emot som ofta anförs är att man är rädd för att det kommer att bli olika tillämpning i olika kommuner.

Vi kräver alltså ytterligare åtgärder för utbildning och information utöver dem som regeringen har föreslagit, samtidigt som vi begär att den utvärdering som genomförs skall redovisas för riksdagen. Vi vill till slut också att man skall underlätta för de handikappade som får ett avslag att verkligen klara av att genomföra ett överklagande, genom att det utfärdas striktare regler för hur de myndigheter som fattar besluten motiverar ett eventuellt avslag. Motiveringen är i dag ofta bristfällig, och då är det mycket svårt för den enskilde handikappade att gå vidare med frågan. Vi anser också att man bör pröva om inte länsbostadsnämnderna skall ges resurser och ansvar för att hjälpa de berörda med att genomföra ett Herr talman! Den här frågan är mycket viktig för de enskilda som berörs av reglerna. Samtidigt är det ju så att stödet för handikappanpassning av bostäder tar i anspråk mycket blygsamma resurser, om man ser det i ett helhetssammanhang. Att tillmötesgå våra krav skulle sannolikt inte ens leda till ökade kostnader totalt sett i ett samhällsekonomiskt perspektiv, eftersom det bl.a. skulle underlätta för människor som i dag vårdas på institutioner att flytta hem till ett eget hem. Själva skulle de få det bättre, och våra förslag skulle innebära att det blev en mera omsorgsfull prövning och bättre insatser ute i kommunerna. Det är svårt att förstå varför utskottsmajorieten i ovist nit har valt att vara prestigebunden och ogenerös i stället för att göra upp. Vi tycker också att det är väldigt svaga argument som används i majoritetsskrivningen. Vår förhoppning är nu att det skall finnas borgerliga ledamöter som är beredda att stödja våra förslag. Vi vet att det finns flera borgerliga ledamöter i den här kammaren som är starkt engagerade i handikappfrågor och i handikapprörelsen och som dessutom har varit med om att utarbeta de förslag som vi nu för fram i våra motioner och reservationer. Vi hoppas att ni skall ha modet att stödja oss. Det kan ni göra med gott samvete. Men ni får väldigt svårt att motivera ert ställningstagande, om ni går emot de krav som här ställs och därmed går emot en massiv opinion bland de berörda och förslag som ni själva har varit med om att utarbeta. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna vid civilutskottets betänkande nr 29.

Herr talman! Målet för samhällets insatser för personer med handikapp av olika slag är ju att de skall få förutsättningar att leva ett i möjligaste mån normalt liv. Bl. a. har riksdagen gett uttryck för det i de beslut som tagits när det gäller socialtjänstlagen. Beträffande den fysiska miljön förutsätter genomförande av målsättningen att denna miljö görs tillgänglig för människor som har någon typ av handikapp. På olika sätt försöker man tillgodose detta. I byggnadslagsstiftningent.ex. finns det regler om den generella anpassning som skall göras vid nyoch ombyggnader. Staten lämnar dessutom stöd i form av bostadsanpassningsbidrag för individuell anpassning av bostäder. Bidrag kan också under vissa förutsättningar förenas med förbättringslån eller bostadslån. Det som civilutskottet nu haft att behandla är en rad förslag när det gäller stödet till handikappanpassning av bostäder. Rimligtvis är vi helt överens om den målsättning som partierna här i riksdagen har stannat för, och det är litet förvånande att vi då har måst få en rad reservationer till civilutskottets betänkade. Jag måste säga att socialdemokraterna också har ansträngt sig för att på något sätt kunna avvika från vad som föreslagits i propositionen och i utskottsmajorietetens skrivning. Först gäller det 20 000-kronorsgränsen. Där är det sagt redan när beslutet om 20 000-kronorsbidrag infördes, att gränsen skulle kunna överskridas. Inte minst underströk civilutskottet då, 1977, att beloppsgränsen skulle vara att uppfatta som ett krav på en särskild prövning av behovets tyngd vid mer kostnadskrävande åtgärder. Vi understryker detta ånyo. Nu har alltså bostadsministern sagt att gränsen på 20 000 kr. inte är någon beloppsgräns, utan det är bara så att när åtgärderna blir av den omfattningen, att kostnaderna kommer att överstiga 20 000 kr., skall man se speciellt på vad det är för åtgärder som behöver vidtas för att en person som söker den här hjälpen skall bli hjälpt på bästa tänkbara sätt. Jag vill alltså mycket starkt understryka att det inte är fråga om någon gräns för hur stort bidragsbelopp som kan medges. Vi har också sett på tillgänglig statistik, och den visar att mer än vart tionde bidrag som beviljades under det första halvåret 1980 utgick med 20 000 kr. eller mer. Vidare har socialdemokraterna reserverat sig vad gäller styrkande av skälig kostnad och sagt att det inte är rimligt att enskild skall behöva tillskjuta medel för att täcka en del av kostnaderna för anpassning. Det är precis vad bostadsministern säger i sin proposition, vilket utskottsmajoriteten alltså ställer sig bakom. Det förhållandet att socialdemokraterna avger en reservation betyder i praktiken ingenting. Skulle de ha uppnått något resultat skulle de rimligtvis ha fått ställa mer pengar till förfogande, så att det skulle bli möjligt att fatta ett beslut på generösare villkor än propositionen och utskottsmajoriteten föreslår. Vidare diskuterar vi frågan om decentraliserad beslutanderätt. Jag lade märke till att Birgitta Dahl var ganska försiktig i sitt resonemang. När organisationerna uppvaktade utskottet och lade fram sina synpunkter framfördes farhågor för att det, om man utan övergångsregler gick över till kommunala beslut, skulle bli en viss olikhet i hanteringen av ärendena. Det finns alltså det som talar både för och emot i den här frågan. Bostadsministern föreslår att man skall överföra en del av ärendena till kommunerna — alla som gäller belopp under 20 000 kr. Det föreslås bli kombinationsärendena som skall gå till länsbostadsnämnderna plus de ärenden där kommunen själv är sökande. Jag har mycket lätt att instämma i principen att vi skall försöka överföra beslut i den här typen av ärenden — och även andra som gäller bostadslånefrågor — till kommunalt avgörande. Vi har gjort en sådan avvägning — bl.a. med tanke på kravet på att det skall vara en likformig hantering — att vi ställde oss bakom bostadsministerns förslag. Och vi är intresserade av att följa upp och se hur det kommer att slå om man överför en del av besluten till kommunerna — detta i förhoppningen att vi sedan skall ha möjligheter att överföra även de mer komplicerade ärendena till kommunerna. När det gäller information och utbildning skall bostadsstyrelsen under 1982 påbörja en verksamhet för informationsoch utbildningsinsatser beträffande handikappades bostadsproblem. Vi utgår från att de önskemål som har framförts i den socialdemokratiska motionen självfallet kommer att bli tillgodosedda i den informationsverksamhet som bostadsstyrelsen kommer att bedriva. Det finns därför ingenting i den socialdemokratiska reservationen som förbättrar eller gör verksamheten mer omfattande, och det finns således inte skäl att bifalla den. Jag vill alltså påstå att socialdemokraterna faktiskt har ansträngt sig för att över huvud taget kunna avvika från utskottsmajoritetens förslag. Birgitta Dahl vädjar till borgerliga ledamöter om att de skall försöka avvika från vad deras partikamrater i civilutskottet har föreslagit, men jag vill hävda att de med tillförsikt kan rösta med det förslag som utskottsmajoriteten har lagt fram. Det innebär nämligen ytterligare ett antal åtgärder för att öka handikappades möjligheter att få en förbättrad bostadsmiljö. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Kjell Mattsson undrar varför vi har reserverat oss. Man kan med minst lika stor rätt undra varför det har varit så nödvändigt för er att säga nej till de krav som fördes fram först i motionerna och sedan i reservationerna. Vi ansträngde oss faktiskt i utskottet att uppnå enighet. Det här är inga krav som vi fört fram från början, utan de har kommit från handikapporganisationerna själva, bl.a. med aktivt stöd av flera borgerliga ledamöter av den här kammaren. Det skall ju finnas något skäl för att gå emot ett förslag som det om slopande av 20 000-kronorsgränsen. Det måste ju vara någon mening med att ha den kvar, om man så bestämt anser att vi inte kan undvara den. Vi anser liksom handikapporganisationerna att den både kan och bör undvaras. Det har uppenbarligen inte hjälpt att riksdagen och regeringen uttalat att detta inte är något tak utan bara en gräns för när prövningen skall göras strängare. Det är sant att 10 26 av de beviljade anslagen går över den gränsen. Men de är mycket ojämnt fördelade över landet. Det är också mycket olika vilket slags åtgärder man beviljar pengar för. Meningen med att konsekvent avskaffa den här gränsen och i stället gå in för noggrann prövning av den enskildes behov samtidigt som vi satsar på ökad utbildning och information till dem som skall behandla ansökningarna, dvs. kommunerna, och en utvärdering till riksdagen är att man skall få en bättre hantering av dessa ärenden än vi hittills haft. Det som ni nu föreslagit har vi försökt med i flera år — det har inte räckt. Våra förslag innebär att vi är beredda att gå handikapporganisationerna och många andra med erfarenhet på området till mötes. Frågan måste vara: Vad har ni för skäl för att vilja särskilja er från oss i stället för att göra upp i en sådan här fråga, där det vore så naturligt att i enighet gå fram med förslag till förbättringar?
Herr talman! De förslag som har lagts fram i propositionen har utskottsmajoriteten funnit vara bra. De är ett steg ytterligare på vägen att förbättra de handikappades situation. De socialdemokratiska yrkandena avviker egentligen oerhört litet från propositionens innehåll. Förslaget om slopande av 20 000-kronorsgränsen skulle då möjligen kunna innebära en avvikelse. Men i verkligheten är det inte på det sättet. Även efter det att man tagit bort gränsen och lagt samtliga beslut på kommunerna skulle man naturligtvis få en stor spridning av utfallet, beroende på vad det är för behov som behöver tillgodoses. Vi tycker att det under den försökstid då kommunerna övertar en del av ärendena kan vara vettigt att ha kvar gränsen.

Vi tycker att det kan vara praktiskt att ha det så för att göra en boskillnad mellan ganska enkla ärenden och ärenden som av myndigheterna bör behandlas med större omsorg. Jag vill därför bara konstatera, att när socialdemokraterna här reserverar sig på ett antal punkter, så har man verkligen ansträngt sig för att kunna avvika. Det beklagar vi — vi tycker att det är angeläget att vi kan samarbeta över partigränserna och vara eniga om de insatser vi bör göra för människorna.
Herr talman! Man skall ha bra liten kontakt med opinionen bland de berörda och deras organisationer om man kallar dessa frågor för små. För dem är t.ex. frågan om 20 000-kronorsgränsen mycket betydelsefull både som symbol och framför allt som praktisk fråga. Det hade varit en oerhörd styrka om riksdagen enhälligt hade kunnat gå in för en linje som på ett konsekvent sätt innebär tillmötesgående av de krav som har ställts från dem som vet någonting om verkligheten på detta område. Det är, herr talman, inte så att ärenden som kostar mindre nödvändigtvis är enkla ärenden, som Kjell Mattsson sade. Även när kostnaden är liten kan det vara ganska svårt och kräva stor kunskap att vidta en sådan här anpassningsåtgärd på rätt sätt och få rätt kombination av olika stödformer. Det är omvittnat i de olika utredningar som har föregått regeringens förslag att på många håll i landet får inte de som behöver stödet tillräcklig rådgivning av dem som behandlar låneansökan och på annat sätt skall vara till hjälp. Ett motiv för att avskaffa beloppsgränsen är att man därmed slår fast att alla ärenden är lika viktiga och att kommuner och andra ansvariga på området harlika stor skyldighet att hjälpa varje enskild handikappad. Med nuvarande ordning är det inte bara så att man ofta är för ogenerös när det blir fråga om dyrbara åtgärder utan man ger också för dålig hjälp åt den handikappade när det är fråga om enkla åtgärder. Inte minst detta är ett skäl till att det är viktigt att vi går in för en annan metod på detta område.

Herr talman! I och med det beslut som förhoppningsvis fattas om en stund beträffande kyrkofonden och ekonomisk utjämning inom svenska kyrkan kommer dagens föråldrade och administrativt tungarbetade system att ersättas med ett modernt och enhetligt system. Utskottet har tillstyrkt propositionens förslag, och jag vill inledningsvis notera att kyrkomötet också godtagit förslaget. Det är viktigt att se till den stora enighet som trots socialdemokraternas reservation föreligger i det här ärendet. Även reservanterna inleder med att slå fast att behovet av ekonomisk utjämning mellan de kyrkliga kommunerna är oomstritt. De skriver vidare att det råder allmän enighet om att man snarast bör ersätta de båda delvis föråldrade system som finns i dag med ett modernt och enhetligt system via kyrkofonden. Inte heller det föreslagna systemet som sådant går reservanterna emot. Liksom de socialdemokratiska motionärerna säger de i stället ifrån att de i princip ansluter sig till själva systemet. Jag anser det vara mycket värdefullt att reservanterna inte gör någon huvudsak av tekniska invändningar. Vi behöver då inte ta upp någon debatt om den mycket komplicerade sakmateria som det här gäller. Jag hoppas, liksom reservanterna, att de smärre brister som kan finnas i det föreslagna systemet skall kunna rättas till vid den vidare bearbetning som kommer att ske. T. v. finns bl.a. möjligheten att ge extra skatteutjämningsbidrag. Vad reservanterna yrkar är endast ett uppskov med riksdagens beslut samt ett ytterligare utredningsarbete. I motionen sägs det uttryckligen att ett nytt system bör kunna fungera år 1984. Reservanterna har visserligen inte helt bundit sig vid den tidpunkten, men mycket längre uppskov kan de inte åsyfta, eftersom propositionens förslag innebär en revision av systemet omkring år 1985 - efter i stort sett det utredningsarbete som Hilding Johansson tidigare pläderade för. Hela diskussionen gäller alltså bara om man kan forcera fram ett utredningsarbete något tidigare och om man i så fall bör vänta med att fatta beslut. Utskottsmajoriteten anser det inte vara möjligt att få fram ett vettigt nytt material på så kort tid som det här är fråga om. Utredningen får högst ett halvår på sig, om ett nytt system skall finnas 1984. Och går man längre fram, är man snart vid propositionens tidpunkt för revision av det system som Nr 148 föreslås. Jag vill nämna att den tidpunkten — alltså omkring 1985 — är vald Torsdagen den därför att det kommunala skatteutjämningssystemet beräknas bli föremål för 13 maj 1982 revision då. Att skjuta på ett beslut nu, så att det kommer alldeles inpå den första revisionen, kan inte vara lämpligt eller ändamålsenligt. Kyrkofonden och Själva utredningen om de kyrkokommunala kostnaderna råder det ingen som helst oenighet om. Den kommer att genomföras så skyndsamt som möjligt, även om utskottets förslag bifalls. Jag noterar också att reservanterna i själva verket har en realistisk syn på möjligheterna att forcera utredningsarbetet. De skriver att det är förenat med stora svårigheter att på kort tid genomföra en fullständig analys av de kyrkokommunala kostnaderna. De väntar sig inte mera än ”visst ytterligare material som gör grunden för ställningstagandet säkrare”. Det anser utskottet vara för svagt för att motivera ett uppskov. Jag vill stryka under att det ekonomiska läget är utomordentligt pressat i många kyrkliga kommuner. Jag hänvisar till de uppgifter om den kyrkliga skattesatsens spridning som lämnas på s. 21 i propositionen. Vad utfallet beräknas bli finns också redovisat. Varken motionärer eller reservanter ger uttryck för att det är något större fel på dessa uppgifter. Av redovisningen framgår att 235 kyrkliga kommuner i dag har en utdebitering som är 2 kr. eller högre. Den siffran minskar med reformen till 119, alltså till ungefär hälften. 877 kyrkliga kommuner har i dag en utdebitering på mellan 1:50 kr. och 2 kr. Den siffran minskar med ganska jämt 200 till 680. Jag skall inte ta upp fler siffror. Jag vill bara slå fast att den här reformen kommer att ge avsevärda förbättringar på många håll. Det är mycket angeläget, så som situationen i dag är. Det är helt enkelt fråga om en solidaritetsreform, som gör att rika enheter får hjälpa de fattiga, vilket f. ö. är en naturlig utgångspunkt för kyrkan. Innan jag går in på strukturfrågorna vill jag också peka på att utskottet har noterat att regeringen har tillsatt en utredning om grunderna för den prästliga tjänsteorganisationen i pastoraten. Det är, som Hilding Johansson har framhållit, också en angelägen utredningsuppgift. Som skäl för ett uppskov skjuter de socialdemokratiska reservanterna också fram frågan om en strukturreform inom svenska kyrkan. Staten skulle tainitiativ till en mera rationell organisation, utan så många små enheter som det finns i dag. Jag tror inte att någon vill bestrida att den nuvarande organisationen har brister, från ekonomiskt rationella synpunkter. Men liksom utskottsmajoriteten och departementschefen anser jag att det måste vara kyrkans egen sak att ta tag i frågorna och att frivillighet måste gälla så långt som möjligt. Jag ser det som uteslutet att staten skulle besluta om tvångssammanläggningar av församlingar eller tvångsvis bildande av samfälligheter och totala ekonomiska samfälligheter, som Hilding Johansson talade om. Jag kan knappast tro att socialdemokraterna vill det heller, men jag vill direkt ställa frågan, eftersom reservationen inte ger något klart besked om exakt vad socialdemokraterna vill: Är det tvångssammanläggning ni vill ha eller inte? 117 Som alla vet har enighet nåtts mellan alla de stora partierna om en genomgripande inomkyrklig reform, som bl.a. gäller kyrkomötet och en kyrklig centralstyrelse. Till grund för reformen ligger ett utredningsarbete, som har letts med sakkunskap och framgång av Hilding Johansson själv. Jag skulle verkligen bli förvånad om det visar sig att han och jag inte är överens om att det nya kyrkomötet och den nya centralstyrelsen bör ta ställning till de nu aktuella organisationsfrågorna på det kyrkliga lokalplanet innan staten går in med något initiativ. Jag kan inte se något skäl för att koppla ihop de frågorna med det förslag som nu ligger på riksdagens bord och som f. ö. redan, som jag inledningsvis sade, har biträtts av kyrkomötet, trots att man där har uttalat sig för en utredning i strukturfrågan. Detta bör komma genom initiativ på det lokala planet och initiativ inom den nya kyrkliga organisationen. Slutligen vill jag notera att i betänkandet också behandlas motion 494 av Stig Josefson m.fl. från allmänna motionstiden i år. Utskottet förutsätter liksom departementschefen att de frågor som tas upp i motionen kommer att ägnas särskild uppmärksamhet i det fortsatta utredningsarbetet. I propositionen pekas också på att särskilt skatteutjämningsbidrag i princip kan sökas om utdebiteringen skulle behöva höjas mer avsevärt, t.ex. på grund av dyrbara kyrkorestaureringar. Motionen anses besvarad med vad utskottet har anfört. Till sist ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Skatteutskottet behandlar i sitt betänkande nr 58 ett antal motioner om sparande och åtgärder för att stimulera sparande. Bland de motioner som utskottet har haft att behandla återfinns socialdemokraternas partimotion 1691, som tar upp skattesparandet och reduktionsreglerna för beskattning av aktieutdelningar. Det var den första borgerliga trepartiregeringen som 1978 införde det s.k. skattesparandet. Sparandet, som är bundet under fem år, medför skattelättnader i form av avdrag från den slutliga skatten. Dessutom erhålles skattefrihet för den avkastning som det sparade kapitalet ger. Från socialdemokratiskt håll har vi motsatt oss denna form av skatteförmåner. I den till betänkandet fogade reservationen yrkar vi på avskaffande av skattesparandet och den skattereduktion för aktieutdelningar som nu medges. Jag skall något motivera vårt ställningstagande. Det främsta syftet med skattesparandet uppgavs vara att öka det totala sparandet i vår ekonomi — ett vällovligt mål, som vi emellertid anser att man inte når med den uppläggning som skattesparandet nu har. Det egentliga nysparande som uppstår genom de omfattande skattestimulanser som det här är fråga om är begränsat. I stället sker en betydande överflyttning av sparmedel från andra konton till skattesparandet. Denna överflyttning sker på direkt uppmaning av bankerna. I motion 1691 har vi återgivit ett kundbrev från en av våra storbanker, där det heter bl.a. så här, när man uppmanar kunderna att utnyttja skattefondskonto: ”30 procent av vad du sparar får du dra av på skatten. Du får spara upp till 600 kr i månaden. Allt du sparar placeras i aktier och hela värdetillväxten under fem år blir skattefri. Det är nästan för bra för att vara sant.” Banken talar också om att om man har pengar innestående kan banken åta sig att månadsvis föra över dessa till skattefondskonto. Nog måste man medge att här är generositeten stor mot dem som har tillgång till kapital! Det är andra tongångar som ljuder när det gäller att hålla standarden på sjukförsäkringen eller arbetslöshetsersättningen — då måste vi ta till sträng sparsamhet. Man kan fråga sig vad det kostar att hålla den här karusellen med skattesparande i gång. Under 1981 beräknas insättningarna på skattesparkonton uppgå till ca 3,2 miljarder kronor sammantaget. Det medför ett inkomstbortfall i form av sparskattereduktioner för budgetåret 1982/83 med ca 800 milj.kr. Lägger man därtill effekterna av att avkastningarna på det sparade kapitalet är skattefria, så torde skattebortfallet uppgå till inemot 2 miljarder kronor. Det är med andra ord ett dyrt sparande för samhället. Fördelningspolitiskt är det förkastligt. Det är helt klart att det i första hand är de välbeställda och de välavlönade som kan utnyttja systemet. De som inte har de möjligheterna — låginkomsttagare och människor i små ekonomiska omständigheter — får skattevägen vara med och svara för betalningen av kostnaderna. Vi har också sett hur systemet leder till avarter av skilda slag. Bl. a. har åtskilliga företag startat egna aktiesparfonder. Sedan går man ut med erbjudanden till de anställda om fördelaktiga lån, på villkor att pengarna placeras i aktiefondssparandet. Lånen beviljas ofta till det maximala insättningsbeloppet, 600 kr. i månaden, och är inte sällan ränteoch amorteringsfria under de första åren. Här är det närmast fråga om en förtäckt anställningsförmån, som premieras med en skattereduktion på 2 160 kr. och skattefrihet för avkastningen. Sammanfattningsvis anser vi att skattesparandet, som det nu är upplagt, inte leder till de effekter som var avsikten med stimulanserna. Det ger inte mycket nysparande, det kostar för mycket, det är orättvist och det inbjuder till transaktioner av skattemässigt tvivelaktigt slag, och det bör därför avskaffas. Den borgerliga majoriteten anser att sparstimulanserna haft avsedd verkan och anser också att systemet skall behållas. Genom att hänvisa till finansutskottets yttrande menar man sig ha stöd för att resultatet har blivit ett ökat hushållssparande och att detta kanaliserats på ett sådant sätt att näringslivets konkurrenskraft och produktionskapacitet har förstärkts. Det är verkligen att hårdra finansutskottets yttrande. Det är riktigt att skattesparandet har fått ett gensvar hos hushållen, men samtidigt deklarerar finansutskottet att det är svårt att avgöra om detta är ett nysparande eller om det består i en överflyttning från andra former av sparande. Lönspardelegationen, som har att analysera och följa effekterna av sparandets utveckling, har varit verksam sedan 1978 men har ännu inte lämnat någon redogörelse för skattesparandets effekter. Däremot har man med SCB:s hjälp sökt klarlägga var sparandet i huvudsak sker och — inte överraskande — funnit att det är hushåll med förhållandevis hög inkomst och förmögenhetstillgångar som är skattesparare. Uppgifterna baserar sig på förhållandena vid årsskiftet 1978-1979, och bilden lär vara densamma i dag. En annan undersökning som lönspardelegationen presenterat, också den utförd i SCB:s regi, visar att ungefär hälften av hushållen skulle spara lika mycket som nu även om skattesparandet upphörde och att en tredjedel skulle spara en del och låta resten gå till löpande utgifter. En rimlig bedömning anses vara att ungefär en tredjedel av sparandet är stimulerat av skattesparandet. Finansutskottet gör konstaterandet att skattesparandet bidragit till att hålla uppe hushållens totala sparande — längre sträcker sig inte finansutskottet. Så till frågan om sparandets kanalisering till näringslivet, där utskottsmajoriteten anser att näringslivets konkurrenskraft och produktionskapacitet har förstärkts. Men den analys som LO och SAP har gjort tillsammans av inoch utflödet av kapital till börsbolagen under 1981 och som redovisats i utskottsbetänkandet ger en annan bild av verkligheten. Den visar att merparten av placeringarna inte hamnar i produktionsföretag utan i transaktionsföretag och knappast haft den effekt som utskottet vill göra gällande. I vår motion 1691 har vi även yrkat att också den skattereduktion som nu gäller för aktieutdelningar bör avskaffas. När bestämmelserna infördes motiverades dessa med önskemål om att underlätta företagens anskaffning av riskvilligt kapital. Vi anser inte att de leder till denna effekt. Och vad allvarligare är: arbetsfria inkomster beskattas lindrigare än inkomster för utfört arbete. Även ur fördelningspolitiska synpunkter är reglerna oacceptabla. Det är närmast utmanande att en liten grupp välbeställda beviljas skattelättnader samtidigt som det föreslås långtgående försämringar för grupper som redan har det svårt — jag tänker då på sjuka och arbetslösa. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den vid utskottsbetänkandet fogade reservationen av Erik Wärnberg m.fl.